Herr talman! Jag skall börja med det som Marg6ö Ingvardsson slutade med: Jag är inte alldeles säker på att vi skulle få majoritet för det förslaget, men det låter bestickande. Jag tror nämligen att man vet mycket mer än man vill ge sken av när det gäller undantagandepensionärerna. Låt oss någon gång pröva möjligheten att ta reda på hur det verkligen förhåller sig! Jag tror att vi skulle kunna få fram ganska mycket. Det är helt riktigt som Margareta Andrén säger, att utredningen inte har uppgiften att lägga fram förslag beträffande dem som begärde undantagande. Jag tror att detta till stor del bottnar i dels de bedömningar vi under en följd av år har gjort här i riksdagen, dels de uppföljningar som gjorts av vilka som tagit vara på de möjligheter att komma in i systemet igen som under årens lopp har funnits. Vi har också varit helt klara över det tryck som företagare har satt på politikerna, företagare som gick in i systemet vid en ålder då det inte kunde bli tal om så många poängår. Skall dessa nu utan att ha betalat ett öre till systemet få lika mycket i pensionstillskott som jag efter att ha betalat ATP-avgifter får ut i ATP? Det är också någonting som är väl värt att tänka på. Gullan Lindblad menade att utredningen prioriterar fel. Om Gullan Lindblad tycker det, är det väl för hennes skull att beklaga att det är förste vice talmannen som sitter i utredningen i stället för Gullan Lindblad. Förste vice talmannen har varit enig med oss övriga om att de prioriteringar vi gör i utredningen är riktiga. Vi är helt eniga i utredningen, i vilken för övrigt inte bara ingår parlamentariker utan även företrädare för arbetsmarknadens parter och pensionsorganisationerna samt experter på olika områden som kan vara oss till nytta. ATP-systemet på ett gungfly var ord som Gullan Lindblad använde. Det är inte det vi diskuterar, men pensionsberedningen har också i uppdrag att studera värdesäkringen och hur vi skall klara den. Men det är ju också politiskt mycket intressant, speciellt från Gullan Lindblads håll, att tala om att ATP gungar.
Herr talman! Jag konstaterar att Doris Håvik fortfarande talade om allt annat än de aktuella frågorna. Vad gäller pensionsberedningen må jag ha min uppfattning, och jag vidhåller att ATP i sin nuvarande utformning är något av ett gungfly och kommer att bli det ännu mer med de förslag som kanske hamnar på riksdagens bord så småningom och inte minst med tanke på den politik som råder. Jag undrar om utskottsmajoritetens företrädare har träffat undantagandepensionärerna. Jag har faktiskt gjort det i mitt arbete vid försäkringskassan. De är i dag socialbidragstagare. Vad hjälper det, Doris Håvik, om man en gång i världen hade rätt att göra avdrag för utgiften till ATP, när man inte hade råd med den utgiften? Jag är ganska säker på att en utredning kommer att visa att det är fråga om människor som lever under mycket knappa villkor — småföretagare, fiskare och jordbrukare, som inte har haft möjlighet att vara med i systemet. Jag har fått en förklaring. Det finns en avundsjukefilosofi bakom, som ju har drivit svensk socialdemokrati hur långt som helst. Denna filosofi skall tydligen ligga till grund för att dessa människor ända till döddagar skall straffas för att de en gång i världen inte gick in i ATP-systmet. Det är beklagligt att behöva höra den debatten. Jag hade faktiskt väntat mig mer av utskottets ordförande.
Herr talman! Jag kan kanske i och för sig förstå att man från början sade till pensionsberedningen att den inte skulle ta upp frågor som hade med undantagandepensionärerna att göra. Man ansåg tydligen då att dessa frågor inte borde behandlas i utredningen. Men i och med att man nu kommit så här pass långt när det gäller undantagandeänkorna och upptäckt att det fanns skäl att fatta det beslut som vi skall fatta i dag, finns det anledning att fundera över om pensionsberedningen inte också borde se över frågan om de andra undantagandepensionärerna. Det är just vad vi har sagt i vår motion och i reservationer, och det är det som också Margö Ingvardsson är inne på här. Jag skulle helst se att vi fick stöd för vår reservation nr 2, där vi yrkar att pensionsberedningen skall få ta upp dessa frågor. Som redan sagts står det ju i direktiven att det står pensionsberedningen fritt att ta upp de frågor som den finner lämpligt. Jag hoppas att pensionsberedningen verkligen vill ta tag i denna fråga på ett eller annat sätt.
Herr talman! Gullan Lindblad borde inte vara den som säger att svensk socialdemokrati drivs av något slags avundsjukefilosofi. Tack vare att vi rättfärdigt ville se till att människor skulle få del av och inte stå utanför fördelningen i samhället skapade vi ett pensionssystem. Vi såg till att vi efter strid fick ett ATP-system som gav människor möjlighet att leva ett socialt värdigt liv, både kulturellt och ekonomiskt, och att vara en skattebetalare i samhället. Det var nog litet väl grova ord, Gullan Lindblad! Dessutom säger Gullan Lindblad att när förslaget om ATP ligger på bordet, kommer man att få veta hur det ser ut. Ja, men det är väl närmast att vara ett orakel. Vi skall ju först utreda frågan. Sedan kommer vi att presentera ett lämpligt förslag till regeringen i form av ett betänkande. Sedan till Margareta Andrén. Hur känns det egentligen i dag att tillhöra det parti som under de borgerliga regeringsåren hela tiden bromsade regeringen när det gällde att lägga fram ett förslag som kunde vara rättfärdigt och som gällde dem som hade begärt undantagande från ATP? Margareta Andrén har ju tidigare under sin tid i riksdagen stått här i talarstolen och sagt att ni inte kunde ställa upp på detta, vare sig när det gällde änkor eller när det gällde övriga som hade begärt undantagande från ATP. Men det har tydligen skett en förändring denna vår. Jag tänker på den brevväxling som har förekommit och som Karin Israelsson tidigare har nämnt här i kammaren. Faktum är ju att man när det gäller undantagandena ändå hade möjligheter att åstadkomma någonting och man stred ju mot ATP. Men vid det här laget har det runnit så mycket vatten under broarna att väldigt många av oss här i riksdagen inte kommer ihåg och inte heller har läst in vad det hela handlade om. Jag rekommenderar därför en genomläsning!
Herr talman! Tre reservationer om KBT —- kommunalt bostadstillägg — är fogade till betänkandet och jag skall kort kommentera dessa. Vidare finns det en reservation om äldre livräntor och en reservation om åldersgränsen för rätt till barnpension. I reservation nr 8 konstateras att det är stora skillnader mellan kommunerna i fråga om de belopp som utbetalas i KBT och att detta är otillfredsställande. Vidare menar reservanterna att enhetliga regler borde gälla och att sådana endast kan genomföras om det ekonomiska ansvaret i KBT i sin helhet överförs till staten. Utskottsmajoriteten är väl medveten om de skillnader som finns i KBT-grunderna mellan olika kommuner. Det är en effekt av det kommunala självstyret, vars värde vi här i riksdagen brukar framhålla. Man har gjort vissa insatser för att åstadkomma en ökad samstämmighet mellan kommunerna angående grunderna för KBT. Bl. a. har Kommunförbundet lämnat rekommendationer i detta syfte. Socialdepartementet och pensionärsorganisationerna följer uppmärksamt utvecklingen på KBT-området och har nyligen gjort en studie som för närvarande bearbetas. Vidare har socialministern, som Margö Ingvardsson tidigare här sade, gett till känna att hon avser att göra en översyn av KBT-reglerna, bl.a. mot bakgrund av de stora skillnader som finns mellan olika kommuner. Med hänvisning till att socialdepartementet uppmärksamt följer frågan yrkar jag avslag på reservation nr 8. Frågan om de s.k. undantagandepensionärerna har behandlats åtskilliga gånger här i riksdagen — och inte minst i dagens debatt med anledning av detta betänkande. I reservation nr 9 tar man upp frågan om inkomstberäkningen för KBT när det gäller den här gruppen pensionärer. Reservanterna menar att denna grupp drabbas av att den ATP som skulle ha utbetalats, om undantagandet inte varit gällande, reducerar ett eventuellt KBT som de annars skulle ha varit berättigade till. Man anser det vara orimligt att en ersättning som inte utbetalats skall ingå i inkomstberäkning som grundar andra förmåner i försäkringssystemet. Övriga pensionärer som haft inkomster som berättigar till ATP utöver pensionstillskottsnivån får också sitt KBT reducerat beroende på storleken på ATP. Om de som haft undantagande från ATP i dessa inkomstskikt gavs rätt till KBT, skulle det innebära att de fick en ekonomisk fördel gentemot övriga pensionärsgrupper, och detta anser utskottsmajoriteten inte vara riktigt. Jag yrkar avslag på reservation nr 9. I reservation nr 10 påpekas ånyo att det är-stora skillnader mellan kommunerna beträffande KBT och att detta medför att de ekonomiska villkoren för pensionärer varierar starkt. I reservationen föreslås dels att den undre hyresgränsen avskaffas och den övre hyresgränsen sätts vid hyreskostnaden för en tvårumslägenhet på orten, dels att statsbidraget för kommunens kostnad för KBT höjs från 25 till 43 90. Som tidigare konstaterats, är det betydande skillnader mellan kommunerna i detta avseende, och det har aktualiserat en översyn. När det gäller storleken på KBT står det dock kommunerna helt fritt att besluta om förmånligare regler än de grundregler som utgör en förutsättning för rätt till statsbidrag. Har kommunerna ekonomiska förutsättningar och hög ambitionsnivå utgör regelverket inget hinder i detta fall. När det gäller statens andel av KBT medger inte det statsfinansiella läget för närvarande någon ökning. Jag yrkar avslag på reservation nr 10. I reservation nr 11 anser reservanterna att de uppräkningar av äldre livräntor som skett inte har varit tillräckliga och att det skett en eftersläpning i förhållande till dem som skadats i arbetet sedan den nya arbetsskadeförsäkringen genomförts. Reservanterna kräver en översyn av reglerna, med syfte att göra de äldre livräntorna standardsäkrade. Utskottet har tidigare behandlat liknande krav — senast i november 1985. Utskottsmajoriteten fann då att det inte gick att behandla detta krav isolerat från den större frågan om standardsänkning av livräntorna enligt nyare lagstiftning. Eftersom denna fråga anknyter till frågor som skall behandlas av pensionskommittén ansåg utskottsmajoriteten att kommitténs synpunkter borde avvaktas. Majoriteten har ingen annan uppfattning nu i vår än i höstas, och jag yrkar avslag på reservation nr 11. I reservation nr 12 anser utskottets centerpartister att det är otillfredsställande att det är olika åldersgränser för barnpension från folkpensioneringen och ATP och för underhållsskyldigheten enligt föräldrabalkens regler. Reservanterna kräver en översyn i syfte att åldersgränsen för barnpension från folkpensioneringen och ATP får överensstämmelse med åldersgränsen för underhållsskyldigheten enligt föräldrabalken. Det ligger mycket i detta. Jag vill erinra om att propositionen om efterlevandepensioneringen, som lades fram i december 1983, innehöll förslag i enlighet med reservanternas begäran. Propositionen återkallades som bekant, och frågan om hur detta skall lösas ingår i det arbete som pensionsberedningen håller på med — vi får som vanligt avvakta dess synpunkter. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation nr 12 och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! När det gäller inkomstberäkningen för kommunalt bostadstillägg begriper jag sannerligen inte, vilken matematisk beräkning Nils-Olof Gustafsson har gjort. Han säger, att det för dem som har ATP görs en beräkning av vad de har för inkomst och att bostadstillägget sedan reduceras. Men de har ju ändå sin ATP, dvs. en reell inkomst, och även om man kan diskutera olika regler accepterar de säkert de regler som gäller. I detta fall görs det en presumtiv beräkning av vad de här stackars människorna skulle haft om de inte hade gjort undantagande! De straffas alltså inte bara genom att de mister sin rätt till pensiontillskott, utan också genom att de mister sitt kommunala bostadstillägg. Dessa människor skall alltså straffas ända in i döden för att de icke vill tillhöra ett system. Tala om orimligheter!
Herr talman! Jag instämmer i det Gullan Lindblad säger om underlaget för KBT. Det är ett mycket märkligt förfarande. Jag tycker att det visar sig att alldeles speciellt den här gruppen människor straffas ännu mer för att de en gång gjorde ett val. De skulle inte i sin vildaste fantasi ha kunnat tänka sig att valet av undantagande också skulle undanta dem från rättigheter till en vettig prövning av deras KBT-förmån. Detta tycker jag ännu mer styrker den reservation som finns till betänkandet. Det är litet av julaftonens tindrande barnaögon inför vad tomten kommer med i säcken som också lyser inför vad pensionsberedningen kan lägga fram när den är klar med sitt uppdrag. Allt finns tydligen med och kommer att lösa alla de problem vi har fört fram i våra motionskrav. Vore detta sanning vore det bra. Men det finns faktiskt möjligheter att innan pensionsberedningen kommer med sitt slutbetänkande lösa en del av de orättvisor som finns och som är små delar av det stora komplexet. En sådan liten del är de äldres livräntor. Det ingår inte i pensionsberedningens direktiv att arbeta med den frågan. Den kan föranledas av pensionsberedningens översyn. Med tanke på allt som ingår i pensionsberedningens uppdrag har jag en känsla av att alla som har dessa livräntor hinner avgå med döden innan denna fråga över huvud taget kommer på pensionsberedningens bord. Det tycker jag är mycket olyckligt. Med de skäl som jag anförde i mitt tidigare anförande, tycker jag att det är riktigt att vi reserverar oss mot betänkandet i den här delen.
Herr talman! Nils-Olof Gustafsson konstaterade, precis som utskottet, att skillnaderna i KBT över landet beror på att det är kommunerna själva som bestämmer hur stort beloppet skall vara. Men det är inte det frågan gäller, utan frågan är om vi kan acceptera att den kommunala självbestämmanderätten inom det här området leder till så oerhört stora skillnader i utbetalning av det kommunala bostadstillägget. Det är alltså inte små skillnader det rör sig om. Skillnaden i bostadstillägg mellan den kommun i landet som betalar mest och den som betalar minst är 23 360 kr. på ett år. Det måste ändå anses oacceptabelt. Vi kan ta ett exempel från Helsingforss län. Om man bor i Vaxholm kan man som mest få 15 140 kr. på ett år i bostadstillägg. Men om man bor några mil norrut, och tillhör Norrtälje kommun, kan man få 22 200 kr. i bostadstillägg. Om man från departementets sida skulle göra ett påpekande till kommunerna att de måste rätta till de här stora skillnaderna i bostadstilläggen, tror Nils-Olof Gustafsson — om vi tar Vaxholm och Norrtälje som jag hade i mitt exempel — att Vaxholm, som betalar så mycket mindre, frivilligt bara kommer att höja sitt belopp? Nej, det troligaste är väl att Norrtälje minskar sin summa. För även om man minskar till en lika låg nivå som Vaxholm, 15 000, ligger man inom gränserna för vad staten anser vara skäligt och får alltså statsbidrag. Vi föreslår att staten skall ge statsbidraget en styrande roll för att på så sätt komma till rätta med skillnaderna. Men vad har Nils-Olof Gustafsson för förslag att komma med, om han inte vill använda statsbidragen? Vad finns det annars för möjligheter att få kommunerna att ändra på reglerna för de kommunala bostadstilläggen?
Herr talman! Vad gäller undantagande sade utskottets ordförande tidigare att det väl inte finns ett argument som är oprövat i kammaren i detta sammanhang. Jag vet inte vad jag skall säga som skulle imponera på mina debattmotståndare, och jag föreställer mig att det inte kommer så mycket från deras håll heller som jag inte redan känner till. Jag tror vi måste konstatera att detta är en fråga där vi helt enkelt får skiljas i diskussionen med olika uppfattningar. Karin Israelsson! Jag tror inte på tomten. Vilket förslag pensionsberedningen skall komma fram med i sitt svåra arbete kan jag naturligtvis inte ha någon uppfattning om. Men praxis är ändå att när vi ger en utredning uppdrag så avvaktar vi vad den har att komma med. Nu säger Karin Israelsson att man skulle kunna bryta ut en sådan liten detalj som de äldre livräntorna. Enligt vår uppfattning kan man inte göra det, utan man måste se de livräntorna i det större sammanhanget, och det uppdraget har alltså pensionsberedningen fått. Margo Ingvardsson frågar om vi kan acceptera de stora skillnader som uppstått mellan kommunerna när det gäller storleken på KBT. Det kan man ju diskutera, men om vi menar något med kommunalt självstyre, måste vi acceptera vissa skillnader. Om skillnaderna är oacceptabelt stora måste frågan ses över. Det är vad som sker nu. Tidigare låg även detta uppdrag på pensionsberedningen, men socialministern har tyckt att denna fråga måste lösas snabbare och att ett förslag måste fram. Frågan har alltså lyfts bort från pensionsberedningen och är under arbete i departementet.
Ja, det var ändå en sann och ärlig bekännelse: ”Jag vet inte vad jag skall säga för att ni skall bli nöjda.” Jo, Nils-Olof Gustafsson, tänk om, inte för vår skulle utan för undantagandepensionärernas skull!
Herr talman! Det är alldeles riktigt som Nils-Olof Gustafsson här säger, att vi har olika uppfattningar. Såvitt jag förstår har vi också olika värderingar av frågornas storlek. För socialdemokraterna och regeringspartiet är en rörlig pensionsålder och ytterligare förstärkningar till ATP-pensionärerna och ett ytterligare förstärkande av skillnaderna i pensionssystemet de mest väsentliga frågorna att lösa. För oss i centerpartiet, som är småfolkets parti, är frågorna som rör orättvisor mot dem som en gång valde att stå utanför ett system de mest väsentliga att se över och lösa i dag. När det gäller livräntorna har jag en känsla av att de över huvud taget inte kommer att vara med vid pensionsberedningens översyn, utan de ligger klart utanför. Det är synd att så är fallet och att man inte visar ens en vilja att förändra den situation som i dag föreligger.
Herr talman! Jag vill fråga Nils-Olof Gustafsson vad det egentligen är som man skall se över inom departementet när det gäller KBT. Jag utgår från att departementet har fått tillgång till exakt samma handlingar som jag, nämligen PRO:s stora utredning om de kommunala bostadstilläggen. Det är ett mycket fylligt material, väl genomarbetat, som kommun för kommun i landet visar hur stora skillnaderna är i KBT. Det är alltså redan väl dokumenterat, så någon sådan utredning behöver inte göras igen. Likaså är departementet och den socialdemokratiska regeringen väl medvetna om PRO:s förslag till vad man skall göra åt saken. De föreslår detsamma som vi, nämligen att man skall slopa den övre och den nedre hyresgränsen och att KBT skall utgå efter den faktiska hyran för en lägenhet på orten. I dag kan väl knappast någon få en lägenhet för det belopp som är minimum som KBT, dvs. någonstans mellan 750 och 760 kr. som lägst. Det finns knappast någon lägenhet i hela landet. Men det vore, som sagt, intressant att höra vad ni utreder och diskuterar. Finns det något annat sätt att komma åt ojämlikheterna mellan kommuner än att använda statsbidragen som styrmedel?
Herr talman! Jag menade naturligtvis inte att socialministern har lyft av pensionsberedningen det här för att göra översynen. Naturligtvis har man tänkt föreslå vissa åtgärder. Jag håller med om att statsbidraget har en styrfunktion i detta sammanhang. Jag tror dock inte att man i dagsläget bör ha så stora förhoppningar om någon kraftigare ökning av statsbidraget. Som jag sade tidigare tillåter inte samhällsekonomin detta.

Herr talman! Det aktuella betänkandet behandlar budgetpropositionens förslag om statsbidrag till sjukförsäkringen och ett antal motioner som på ett eller annat sätt har anknytning till sjukförsäkringen. Debatterna kring den allmänna sjukförsäkringen har varit många, stundtals även hårda — beroende på att vissa sparförslag har framförts från de borgerliga partierna. Argumenten för och emot de olika besparingsförslagen torde vid det här laget vara så välkända att jag kan gå direkt över till de moderata I reservation 1, Besparingar inom sjukförsäkringen, återkommer vi moderater till vårt tidigare förslag om sänkt kompensationsnivå inom sjukpenningförsäkringen och föräldraförsäkringen. Vi följer därmed upp den moderata motionen av Nils Carlshamre m.fl. Vi gör det av besparingsskäl. Vi måste komma till rätta med såväl den statsfinansiella som den samhällsekonomiska kursen. Vi gör det också för att undvika att orimliga skattebördor läggs på löntagarna och för att undvika att stora skulder vältras över på kommande generationer. I socialhuvudtiteln, proposition 1985/86:100, bilaga 7, framhålls nödvändigheten av återhållsamhet med samhällsutgifterna. Vi delar den uppfattningen. Vårt förslag till besparingar inom sjukpenningförsäkringen och föräldraförsäkringen påverkar inte nämnvärt den sociala standarden, allra helst med hänsynstagande till vårt förslag om kraftigt sänkta marginalskatter. För sjukpenningförsäkringen föreslår vi en ändrad självrisk och för såväl sjukpenningförsäkringen som föräldraförsäkringen ändrad kompensationsnivå. För sjukpenningförsäkringen avses den sistnämnda ändringen bli tidsbegränsad. Vi föreslår också, ånyo, en rättvisare sjukpenningberäkning för försäkrade med timlöne-, deltids-, säsongsoch skiftarbete.

I övrigt skall 80 76 utgå under tre månader. Upprepad sjukdom inom en 20-dagarsperiod skall räknas som fortsatt sjukperiod, även om anmälningsdagen räknas som sjukdag. Anmälningsdagen skall annars icke ersättas av försäkringen. Vid mer än tre månaders sjukdom stiger kompensationsnivån till 90 90. För t.ex. en industriarbetare med en genomsnittlig årslön medför marginalskattereformen fullt genomförd att behållningen av sjukpenningen ökar trots att den generella ersättningsnivån inom sjukpenningförsäkringen sänks till 80 20. Dessutom motverkas effekterna av en långvarig inkomstsänkning av att ersättningsnivån stiger till 90 70 efter tre månaders sjukdom. Herr talman! Det statsfinansiella och samhällsekonomiska läget kräver betydande besparingar som inte är av engångskaraktär. Socialförsäkringens transfereringar motsvarar ungefär en fjärdedel av 69 landets privata konsumtion, och enbart denna omfattning gör det klart att socialförsäkringssektorn inte kan hållas utanför besparingsansträngningarna. Statsbidraget för budgetåret 1986/87 beräknas till 5 005 000 000 kr. Med vårt förslag gör vi en besparing på 2,7 miljarder kronor. För att besparingarna skall tillföras statsbudgeten föreslår vi att sjukförsäkringsavgiften skall sänkas med 0,75 procentenheter och folkpensionsavgiften höjas i motsvarande mån fr.o.m. den 1 januari 1987. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till reservation nr 1. Så övergår jag till vår reservation nr 3 rörande kompensationsnivån för deltidsarbetande m.fl. Denna fråga har varit ovanligt segsliten — dock verkar det nu som om det delvis har blivit ett fall framåt. Som ett kuriosum kan noteras att när socialförsäkringsutskottet den 8 april justerade detta betänkande, där vi kraftigt underströk angelägenheten av att problemen med sjukpenning för försäkrade som har sin arbetstid ojämnt fördelad snarast skulle få en tillfredsställande lösning, så var en sådan åtminstone delvis på väg. Den 11 april kom socialministerns pressmeddelande, i vilket vi fick veta att det inom regeringskansliet tillsatts en arbetsgrupp som skall göra en översyn av reglerna för ersättningen från sjukförsäkringen vid korttidssjukdom och vid föräldraledighet för vård av sjukt barn. Det här är bra. Men ändå återstår frågan om hur saken skall ordnas för dem som är sjukskrivna under längre tid. Jag läste i dag i en tidning att det finns möjligheter att den frågan också snart skall vara löst. Det här är en sak som jag tycker är väl så angelägen som alla dessa turer kring olika kompensationsnivåer — 60, 80 och 90 96. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3. I utskottets betänkande behandlas också frågan om naturaförmåner. Därvidlag har vi reserverat oss till förmån för en motion av Görel Bohlin, i vilken hon begär en utredning om åtgärder för att förhindra överkompensation i de fall en anställd inte bara har sin sjukpenninggrundande inkomst baserad på lön utan även på olika naturaförmåner som får behållas vid sjukdom. Vi anser detta förhållande vara stötande och orättvist och finner därför att det är anledning för regeringen att utreda frågan. Jag yrkar bifall till reservation nr 6. Reservation nr 10 är en följdreservation till reservation nr 1, och vi yrkar beträffande medelsanvisningen m.m. i bidrag till sjukförsäkringen för budgetåret 1986/87 ett förslagsanslag av 4 920 000 000 kr. Jag yrkar bifall till reservation nr 10 och i övrigt bifall till utskottets hemställan på de punkter där vi är överens. Slutligen, herr talman, vill jag något beröra Gullan Lindblads och mitt särskilda yttrande angående hemarbetandes sjukpenningskydd. Vi anser i likhet med motionärerna Rune Backlund och Gunhild Bolander att det vore önskvärt med en hemmamakesjukpenning, motsvarande garantinivån inom föräldraförsäkringen, men anser oss för närvarande ej kunna föreslå detta av ekonomiska skäl. Dock anser vi att det hade varit både rimligt och önskvärt med en höjning. Många hemarbetande har fortfarande inte en chans att få ett förvärvsarbete, och även om denna försäkringsreform ansågs som en udda företeelse och ersättningen var liten hade ändå dessa Prot. 1985/86:130 hemmamakar en känsla av att tillhöra systemet. 29 april 1986 Kammaren beslöt att förhandlingarna skulle fortsättas kl. 19.30. Medqelorde om tue: pellationer

Herr talman! I nuvarande sjukförsäkringssystem finns det vissa ojämna effekter i kompensationshänseende, som det så riktigt står i utskottsbetänkandet. Detta inträffar främst för dem som arbetar deltid eller är skift-, säsongeller feriearbetande. I de grupperna är främst kvinnor representerade, och detta har inneburit att deras ersättning från sjukförsäkringssystemet och inom föräldraförsäkringen medför betydande svårigheter vid korta sjukdomsfall hos dem eller deras barn. Det är inte något nytt förslag som väckts i motionsform denna vår, utan vi har år efter år pekat på dessa brister. Vi är väl medvetna om att en förändring kommer att betyda kostnadsökningar, men vi anser det viktigt att regeringen tar fasta på utskottets uppfattning och inom en snar framtid utformar ett förslag som mildrar dessa effekter. Utskottsmajoriteten hänvisar till att LO och SAF i en skrivelse till regeringen hemställt att ett sådant förslag skall komma under våren. Vi hör nu att man inom regeringskansliet har tillsatt en grupp för att sammanställa de förslag som inkommit — det har även inkommit förslag från riksförsäkringsverket — och att man till hösten avser att avlämna ett betänkande med förslag till lösning. Detta har skett efter det att vi har justerat utskottsbetänkandet, och det är väl bara att hälsa med tillfredsställelse att detta är på gång. Trots det yrkar jag bifall till reservation 4, som just tar upp våra motionskrav i detta hänseende. Även egenföretagarnas sjukförsäkringsförmåner berör denna grupp med ojämna effekter i kompensationshänseende. En egenföretagare som genom sitt arbete i jordbruket begär att placeras i den sjukpenningsklass han borde vara i med hänsyn till sin inkomst kan få uppleva att hans SGI sänks när den överstiger lönen för en jämförbar anställd, t.ex. en lantarbetare inom jordbruket. I detta underlag räknas ej heller med den eventuella kapitalinkomsten, som dock får utgöra underlag för de avgifter som tas ut och som då grundar sig på hela rörelseresultatet. Detta anser vi från centern medföra ett dåligt skydd för dessa grupper. Vi föreslår i stället att en grundtrygghet införs i detta system och att den företagare som så önskar genom egenavgifter kan tillförsäkra sig en frivillig tilläggsförsäkring. Detta skulle leda till en helt annan trygghet för den enskilde företagaren och ett rättvisare ersättningssystem. Den omfattande byråkrati som ägnas åt egenföretagarnas sjukförsäkring borde också härigenom kunna minskas. Som det parti centern är, företrädesvis värnande om de lågutbildade och dem som har en låg inkomst, fortsätter vi att hävda att även hemarbetande skall tillförsäkras ett sjukpenningskydd. Hemarbetande har varit och fortsätter att vara en grupp som saknar ett verkligt socialt skyddsnät. I dag får den hemarbetande på egen bekostnad, i många fall mannens när det gäller kvinnor, teckna en frivillig försäkring. Den uppgår till 48 kr. per dag men kommer när garantinivån höjs att uppgå till 60 kr. Vi anser att denna garantinivå borde erbjudas dem inom den obligatoriska försäkringens ram. Det finns många skäl till ett sådant yrkande. Jag skall bara nämna ett. Inom vården av missbrukare, ungdomar på glid eller med problem söker kommunerna i dag med ljus och lykta efter familjehem där det finns en hemarbetande. Det blir allt svårare att finna dessa. Orsakerna till det är Prot. 1985/86:131 naturligtvis många, inte minst den bristande erkänslan från samhället när det gäller det sociala skyddsnätet och samhällets värdering av arbete i hemmet. Tyvärr är centern det enda parti som ställer upp för denna grupp arbetande. Vi har dock stöd i ett särskilt yttrande från två av utskottets moderata ledamöter. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationerna 4, 7 och 8 i det betänkande som vi nu behandlar.

Herr talman! Den orättvisa sjukpenningen till studerande utan tidigare fast förankring i yrkeslivet och till deltidsarbetande har behandlats år efter år av riksdagen. Detta framgår också av betänkandet: ”Utskottet är väl medvetet om de problem i kompensationshänseende som nuvarande regler om sjukpenningberäkningen medför för deltidsarbetande m.fl.

Är det inte dags nu att direkt beställa ett förslag av regeringen på det sätt som vpk gör i reservation nr 5, vilken jag yrkar bifall till. Det finns två reservationer till med liknande yrkande. Det som skiljer vpk-reservationen från de två andra är att vpk också begär en förändring för studerande. Men jag vill tala om att om vår reservation röstas bort, kommer vi att i tur och ordning rösta för centeroch moderatreservationen. Jag säger detta som en fingervisning till folkpartiet med anledning av dagens tidigare debatter här. Men jag förstod av Margareta Andréns anförande att den här gången tänker man inte rösta på någon annans reservation, vilket var synd. Nu är det inte bara detta statsbidrag som landstingen har förlorat under de senaste åren. Det är miljarder som landstingen har förlorat i inkomster genom minskade statsbidrag. Om landstingen skall kunna bibehålla samma verksamhet, måste de höja antingen skatten eller taxor och avgifter. Men den väg som landstingen nu allmänt väljer är i stället att skära ned på verksamheten. När det gäller barnoch ungdomstandvården har landstingen ett lagstadgat ansvar för att reparera barnens tänder. Däremot är det inte reglerat hur ofta detta skall ske. Det går ej heller att exakt föreskriva vad den förebyggande tandhälsovården skall omfatta och med vilka tidsintervaller den skall utföras. När landstingen förlorar statsbidraget till verksamheten är risken uppenbar att landstingen sänker ambitionsnivån i den förebyggande tandhälsovården. Utskottet anser att dessa farhågor för en försämrad förebyggande tandhälsovård är överdrivna och pekar på att det ligger i landstingens eget intresse att satsa på den förebyggande vården för att på sikt spara på reparationsarbetet. Men den ekonomiska situationen i många landsting är nu akut. I budgetarbe Prot. 1985/86:131 tet riktar man för närvarande främst in sig på att klara det kommande året. — 29 april 1986 En undermålig förebyggande tandvård ger långsiktiga ekonomiska konsekvenser. Det långsiktiga perspektivet får ofta stå tillbaka i en akut situation. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 9, som vi för övrigt har avgett tillsammans med folkpartiet.

Herr talman! Jag skall strax kommentera reservationerna, men dessförinnan bara göra en liten utblick. Det var inte så länge sedan — i maj månad 1982 — som vi här i kammaren förde en debatt om karensdagar. Samtliga borgerliga partier var då eniga om att karensdagar skulle införas. Vi socialdemokrater var emot detta. Alla vet hur det gick. Det infördes aldrig några karensdagar. 1982 var de borgerliga eniga. Nästa gång som vi diskuterade nedskärningar i sjukförsäkringen var inte längre moderaterna med på förslaget om karensdagar. Varför inte? Jo, moderaterna hade under behandlingen upptäckt att man hade föreslagit ett brott mot en internationell överenskommelse, en ILO-överenskommelse som Sverige dessutom hade varit initiativtagare till. Enligt denna överenskommelse kunde man inte införa karensdagar vid arbetsskador. Enligt det borgerliga förslaget däremot skulle även personer som råkat ut för arbetsskador drabbas av karensdagar. Moderaterna förstod detta, medan centern och folkpartiet fortsatte att begära karensdagar. Jag skall inte säga så mycket mer än att det efter detta inte har varit någon enighet inom borgerligheten. Det har nu lagts fram olika förslag till neddragning av kompensationsnivån, och centern är inte längre med. Det tycker jag är klokt av centern. Jag undrar om inte tåget snart har gått ifrån dem som begär att kompensationsnivån skall dras ned. Jag tror inte att det längre är gångbart att isparsamhetsiver tala om att man måste spara på denna grupp och att det inte skulle kosta dem som berörs så mycket. Jag antar att det är enbart LO-kollektivets privatanställda som Margareta Andrén pratar om. Det finns ju inget förslag om att man skall ta bort några förmåner dem som genom avtal har säkrat en ersättning på upp till 100 96 av lönen. Det är bara en grupp som skall vara med och betala, och det har varit samma grupp ända sedan förslaget om karensdagar kom och vi en majdag 1982 diskuterade det här i kammaren. För närvarande verkar det dock som om man i stället vill lyfta upp denna grupp. Den somt.ex. läste Svenska Dagbladet av den 27 april fann att det där stod: Nu kommer de som materiellt har fått känna på vad förslagen om sänkningar och neddragningar innebar att kunna få det bättre. En kompensationsnivå på 90 26 skulle vara garanterad, och den här gruppen skulle tänkas komma att få 100 26 kompensation, eftersom Svenska arbetsgivareföreningen var beredd att diskutera avtal om en höjning till samma nivå som tjänstemännen har. Jag vill med detta, herr talman, peka på det glädjande förhållandet att utvecklingen går framåt mot förbättringar för grupper som har haft en i förhållande till andra sämre situation. Här gäller det dessutom människor som haft arbetsförhållanden som inneburit att de varit sjuka oftare än andra, som inte haft en lika utsatt situation på arbetsplatsen. Det är faktiskt så — om vi nu skall använda siffror, Margareta Andrén — att ungefär hälften av alla försäkrade inte har några sjukdagar alls per år. Det innebär att de andra har desto fler sjukdagar. Statistiken visar vilka det då är fråga om. Jag yrkar, herr talman, avslag på reservationerna 1 och 2. Sedan kommer vi in på frågan om kompensationsnivån för deltidsarbetande, vilken har berörts i reservationerna 3, 4 och 5. Siri Häggmark sade i sitt inledningsanförande att en lösning delvis var på väg och pekade på meddelandet om den tillsatta arbetsgruppen. Också i utskottsbetänkandet hänvisas till att man arbetar med frågan inom både regeringskansliet och riksförsäkringsverket och att en lösning av problemen kan vara på väg. Frågan är inte ny. Skrivningen om att utskottet vid flera tillfällen har avslagit motioner med samma syfte citerades. Jag tycker det finns skäl att påminna om att en utredning tillsattes redan 1978 av Rune Gustavsson, som då var socialminister. Utredningens huvuduppgift var att finna en lösning på frågan om en höjd kompensationsnivå för deltidsoch korttidsanställda liksom också för korttidssjuka, som även om de råkar vara heltidsanställda har en lägre kompensationsnivå. Vi arbetade med liv och lust i denna utredning och tyckte att det var en intressant och mycket angelägen uppgift att ta sig an. Arbetet var nästan färdigt, bortsett från att de ekonomiska beräkningarna saknades, då vi i oktober 1981 fick besked om att vi skulle lägga arbetet åt sidan. Det var inte viktigt längre. Det var angelägnare att diskutera sänkt kompensationsnivå i sjukförsäkringen och/eller införande av karensdagar. Man ville ha förslag inom sex månader. Vi lade fram ett förslag. Vi skulle lämna det före mars månads utgång, men vi hann inte det, utan förslaget lämnades — jag vet inte om jag skall se det som symboliskt — den 1 april, och statsrådet kunde för övrigt inte ta emot tidigare. Jag delar Margé Ingvardssons uppfattning att frågan är angelägen, men jag kan inte se att exakt den modell som förespråkas i reservation 5 är den absolut bästa. Jag anser emellertid att frågan bör lösas snabbt, och i utskottsbetänkandet ges klara indikationer på att så kommer att ske. Jag yrkar avslag på de reservationer som behandlar detta ämne, nämligen reservationerna 3, 4 och 5. Reservation 6, som har Nils Carlshamre som första namn, handlar om att naturaförmåner icke bör få räknas som sjukpenninggrundande inkomst, eftersom detta skulle innebära en överkompensation som, enligt vad som sades i ett tidigare anförande, vore stötande och orättvis. Det är tredje gången vi behandlar en motion med samma krav, och den gällande schablonberäkningen har inte någon gång tidigare bedömts som stötande och orättvis. Tvärtom har både vi och de nu aktuella reservanterna sett beräkningen i förening med en individuell utredning som den bästa lösningen. Naturaförmånerna kan ju utnyttjas så olika under sjukdom, och det skulle bli både dyrbart och administrativt krångligt att försöka uppnå rättvisa på den här punkten. Prot. 1985/86:131 Jag står fast vid vår gemensamma uppfattning under de två senaste åren 29 april 1986 och yrkar avslag på reservation 6. Frågan om den särskilda sjukpenningförsäkringen för egenföretagare tas upp i reservation 7. Frågan har utretts av sjukpenningkommittén, som har avvisat den modell som presenteras i reservationen. Riksdagens beslut omnämns också i reservationen.

Rune Backlund och Gunhild Bolander däremot anser att de ekonomiska möjligheterna att företa denna höjning finns. Denna hemmamakeförsäkring infördes som ett provisorium. När vi fick den obligatoriska försäkringen 1955 hade de berörda kvinnorna kunnat tillförsäkra sig en försäkring med egenavgifter i den erkända sjukkassan. Nu var hela sjukförsäkringen uppbyggd på inkomstbortfall och avgiftsuttag. Men här fanns alltså en grupp kvinnor som inte hade något inkomstbortfall och från vilka det inte heller togs ut några avgifter. I förarbetena till lagen stod att det under en övergångsperiod skulle finnas ett försäkringsskydd för dessa kvinnor liksom det tidiga,e fanns för pensionärer. Den senare försäkringen är avskaffad för länge sedan. Denna övergångsperiod skulle vara fram till dess att sjukpenningkommittén hade utrett frågan. Den kom fram till att försäkringsbeloppet kunde höjas från 8 kr. till 25 kr. om dagen utan att den försäkrade hade fått en reellt förbättrad ekonomi och utan att motsvarande avgifter betalats in. Då tillskapades en försäkringsmodell där man liksom före 1955 frivilligt kunde försäkra sig till ett belopp motsvarande garantinivån. Mot denna bakgrund, herr talman, yrkar jag avslag också på reservation 8. Så till frågan om tandvårdsbidragen och medelsanvisningen. I den proposition som framlades 1973 sades uttryckligen att de statsbidrag som skulle utgå var av kortvarig karaktär. De skulle utgå till dess barnoch ungdomstandvården, som landstingskommunerna hade fått ansvar för, hade byggts ut. Samtliga remissinstanser tillstyrkte detta förslag. Landstingsförbundet tillstyrkte förslaget väl medvetet om att ersättningen skulle utgå t.o.m. utbyggnadsperiodens slut. Både i proposition 1973:45 och i tandvårdsutredningen beräknades barnoch ungdomstandvården vara utbyggd i slutet av 1970-talet. I proposition 1979/80:29 konstaterar Karin Söder, som hade undertecknat propositionen, att barnoch ungdomstandvården ännu inte var riktigt utbyggd. Hon framhöll att nuvarande ersättningsregler skulle ges förlängd giltighet till utgången av 1982. Därefter har man fortsatt att ge dessa statsbidrag. Jag är inte lika pessimistisk som Margö Ingvardsson, som tror att landstingen skulle överge den goda barnoch ungdomstandvård som de gett. Tänk på vad den goda tandstatus som barn nu har innebär hälsomässigt och 89 vad den innebär i form av mindre kostbara tandreparationer. Jag är helt övertygad om att landstingen är beredda att ta sitt ansvar och prioritera barnoch ungdomstandvården. De har ju fått detta statsbidrag under betydligt längre tid än vad riksdagen beslöt. Vidare är jag kanske något förvånad över att de pengar som Margareta Andrén här nämnde, ca 1 miljard kronor efter skatt, och som skulle sparas av de sjuka inom LO-kollektivet — men inte några andra — skulle användas till statsbidrag för tandvård för barn och ungdom. Vi brukar inte låta sjuka betala för andra vårdbehövande. Det har varit en fin princip i detta sammanhang. Det är de friska som betalar när det gäller de behov som samhället har att täcka. Mot bakgrund av att det varit fråga om ett temporärt statsbidrag under en utbyggnadsperiod— det har ju ingen varit omedveten om —är jag, som sagt, litet förvånad över att man vill använda de pengar som man sparar genom en sänkning av kompensationsnivån inom sjukförsäkringen till att betala statsbidrag till landstinget. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation nr 9. Sedan till reservation nr 10 om medelsanvisningen. Siri Häggmark har yrkat bifall till denna, med den enda kommentaren att det gäller under förutsättning av bifall till reservation nr 1. Eftersom jag har yrkat avslag på reservation nr 1, innebär det att jag yrkar avslag även på reservation nr 10.

Herr talman! Till Doris Håvik vill jag säga att folkpartiets förslag om en sänkt kompensationsnivå i princip inte påverkar relationerna mellan olika grupper på arbetsmarknaden. Givetvis står det varje grupp fritt att träffa avtal som ger ersättning utöver den som utgår från försäkringskassan. Parterna på arbetsmarknaden har full frihet att sluta avtal om anställningsvillkor. Varje facklig organisation kan försöka förhandla fram en lösning som innebär att det tillgängliga utrymmet för löneökningar helt eller delvis används till att förbättra anställningsvillkoren. Det är väl vad som nu är på gång på LO-sidan. Också jag är medveten om att olika människor och grupper är sjuka olika mycket, beroende på en mängd olika faktorer. Vi i socialförsäkringsutskottet brukar vara intresserade av att följa sjukfrånvarostatistiken. Det var bl.a. därför som jag nämnde att den genomsnittliga sjukfrånvaron nu omfattar 19 dagar per år. Vii folkpartiet menar ju att en förändring i detta sammanhang inte innebär några drastiska försämringar. Jag vill anföra några exempel för att åskådliggöra detta. För en person som har en årsinkomst på 73 000 kr., eller en dagslön på 200 kr., och som är sjuk 10 dagar under ett år blir minskningen av sjukpenningen 110 kr. Om personen i fråga är sjuk 20 dagar under ett år, blir minskningen 220 kr. Är det fråga om 30 dagar, blir minskningen 330 kr. Om man har en dagslön på 300 kr. och är sjuk 10 dagar under ett år, blir minskningen 150 kr. Om man är sjuk i 20 dagar, blir minskningen således 300 kr. Som jag sade förut blir försämringen aldrig större än 450 kr. per år om man är sjuk 30 dagar. Sedan något om tandvården. Om ett statsbidrag som har utgått till ett alldeles speciellt område dras in, är det ändå mycket troligt att risken är ganska stor att just det området drabbas av försämringar. Även om barn-och = Prot. 1985/86:131 ungdomstandvården nu skulle vara fullt utbyggd, är risken ganska stor att 29 april 1986 antalet tjänster reduceras eller att det här området får minskade resurser. Vi vet ju att många landsting ekonomiskt har det mycket besvärligt just nu och att man går mycket hårt fram när det gäller olika besparingsåtgärder. Därför är jag, i likhet med Marg6ö Ingvardsson, oroad över utvecklingen. Jag är rädd för att barnoch ungdomstandvården skall drabbas. Det skulle innebära att barn och ungdomar får en sämre tandstatus, och det påverkar dem kanske hela livet. Just det belopp som vi har föreslagit skall fortsätta att utgå är inte särskilt stort, jämfört med en del andra belopp som vi här har talat om.
Herr talman! Doris Håvik ägnar sig gärna åt långa beskrivningar av hur det var förut och vad som då hände. Om ett år får vi kanske anledning att gå tillbaka till vad som sades i debatten här i kväll och eventuellt konstatera att det inte blev så bra som Doris Håvik hade hoppats när det gällde deltidsarbetandes sjukersättning. Hon säger att arbetsgruppen i regeringskansliet kan vara på väg att finna en lösning, men hon låter inte speciellt övertygad. Jag tolkar det så att det är mycket viktigt att utskottet fortsätter att starkt driva denna fråga, som vi har gjort under ett antal år. Centerpartiets förslag i karensdagsdebatten innefattade en omfördelning, som hade kommit denna grupp människor till godo, men den delen utelämnades helt i Doris Håviks inlägg. När det gäller egenföretagarnas sjukpenningförsäkring såg sjukpenningkommittén svagheter i ett sådant system som centerpartiet föreslår, och kommittén hade inget intresse av att ändra egenföretagarnas sjukpenningförhållanden. Centerpartiet står fast vid det system som vi anser vara bättre för just egenföretagarna, ur både byråkratioch rättvisesynpunkt. Den avgift som de betalar in skall de också kunna få tillbaka i form av en ersättning som är relaterad till den inkomst de anmäler. När det gäller hemarbetandes sjukpenningskydd talar Doris Håvik i sin historieskrivning om ett långvarigt provisorium. Centerpartiet anser inte att bara det faktum att skyddet betraktas som ett provisorium kan ligga till grund för att det skall tas bort. Det ligger också värderingar i detta, nämligen att man inte tycker att hemarbete har det värde som centerpartiet anser att det har och därför inte vill gå med på att införa ett solidariskt försäkringsskydd för denna grupp, som främst består av kvinnor. Jag beklagar att vi i centerpartiet inte får stöd för vår syn i denna fråga.

Herr talman! När det gäller reservation 6 om naturaförmåner är det helt riktigt, som utskottets ordförande Doris Håvik säger, att kostnaden för administrationen av ett sådant utredningsförfarande knappast skulle svara mot de besparingar som skulle kunna göras. Vi moderater har ändå reserverat oss, eftersom det är både stötande och orättvist att en del grupper skall kunna överkompensera sig, särskilt mot den bakgrunden att det finns många grupper som underkompenseras. Det är visserligen på gång att de berörda grupperna, t.ex. deltidsarbetande och skiftarbetande, skall få en 9 förbättring åtminstone vad gäller korttidssjukdom. Vi moderater tycker inte att någon skall överkompenseras, och därför har vi reserverat oss. Vi har däremot inte reserverat oss när det gäller hemarbetandes sjukpenningskydd. Gullan Lindblad har drivit denna fråga i utredningen, och jag har själv varit med om att driva den — det är nämligen fråga om en grupp som på något sätt har glömts bort. De hemarbetande har fått ett löjligt lågt belopp på 8 kr. per dag, men de har i alla fall omfattats av en försäkring.

Nog är det typiskt att socialdemokrater skall bedöma hemarbete som ett övergångsfenomen. Vi moderater tycker att det är ett mycket viktigt arbete. Det är klart att de människor som nu förlorade sin lilla hemmamakeförsäkring kan ta en frivillig sjukförsäkring. Men vi beklagar att man icke ansåg sig kunna gå med på denna hemmamakesjukpenning.
Herr talman! Min pessimism när det gäller landstingets möjligheter att även i fortsättningen kunna upprätthålla en god tandhälsa hos barn grundar sig på min 14 år långa erfarenhet av landstingspolitik. Jag har nyligen i Helsingforss läns landsting fått ta del av en borgerlig budget som medför nedskärningar som kommer att få oerhörda konsekvenser för vården här i Helsingforss län. Ett annat exempel är Västerbottens läns landsting. Där har man nyligen beslutat om en kronas skattehöjning. För dess del motsvarar de uteblivna statsbidragen för barnoch ungdomstandvården 23 milj.kr. Det har ingen möjlighet att kompensera detta inkomstbortfall med en ytterligare skattehöjning, utan det har att välja vilken verksamhet det skall skära ned i. Så är situationen för många landsting. Det spelar ingen roll om detta bidrag infördes som ett tillfälligt statsbidrag eller om det hade varit avsett att finnas även på sikt. Effekten blir ändå densamma. Om ett landsting blir av med flera miljoner kronor av ett specialdestinerat bidrag till tandvården och inte kan höja skatten, är det oerhört svårt för det landstinget att börja skära ned på antalet vårdplatser för att kompensera bortfallet. Det skulle väcka en motopinion och många skulle kräva att man gjorde nedskärningarna inom det område som direkt berördes av statsbidraget. Tar man bort vårdplatser syns det med det samma, men om man försämrar det förebyggande tandhälsovårdsarbetet bland barnen märks det inte omedelbart, utan kanske först inom en period av 5—10 år. Det är alltså lättare för landstingen att välja den vägen, t.ex. att förlänga tidsintervallerna mellan behandlingarna av barnen. Det kan de göra och ändå hävda att de följer sitt lagstadgade ansvar för barnoch ungdomstandvården. Det är den utvecklingen vi är rädda för och befarar. Vi anser därför att det är angeläget att statsbidraget till den viktiga barnoch ungdomstandvården får vara kvar. Vi kan se nu att barnens tänder är hotade från två håll. Dels av alla dessa lösgodisbutiker, som under 1980-talet vuxit upp överallt som svampar ur jorden, dels av de minskade resurserna.
Herr talman! Margareta Andrén säger att man har frihet att sluta avtal. Ja, 29 april 1986 fattas bara annat. Men det är tjänstemannagrupperna och de statsanställda som har haft de förmånliga avtalen med 100 26 kompensationsnivå. Det har ni inte velat ändra på. Däremot vill ni göra neddragningar inom LO kollektivet, som över huvud taget inte har haft den möjligheten. Det kämpade under 1960-talet för att få gehör från arbetsgivarsidan, men klarade inte den frågan. Då lagstiftade vi och tog bort karensdagarna för dem. Räkneoperationen var väl inte riktigt lyckad, Margareta Andrén, för insjuknandedagen var glömd och kanske också antalet sjukdomsfall bland dem som har ett utsatt arbete. Tar man hänsyn även till dessa faktorer finner man att den ekonomiska situationen blir betydligt annorlunda. Karin Israelsson, visst försökte ni göra en låglöneprofil. Av de 1 800 milj.kr. som ni skulle tjäna in utgjorde 150 milj.kr. låglöneprofilen, och då fick man inte räkna upp till 7,5 gånger basbeloppet när det gällde kompensation på sjukpenningen. Den grupp som var med och betalade där tillhörde inte de speciellt högavlönade. Dessutom säger Siri Häggmark att vi aldrig bedömt hemmafruar annat än som ett övergångsfenomen. Nej, det är inte sant. Vad det handlar om är att man fick ersättning som hemmamake under en övergångstid i försäkringen därför att den inte fyllde den nya lagstiftningens krav dels att man skulle ha ersättning för förlorad arbetsinkomst, dels att det skulle utgå en avgift för detta. Det handlar i stället om att man under alla år betalat detta över budget utan att det har funnits någon som har betalat avgifterna. Jag är inte lika pessimistisk som Margöé Ingvardsson när det gäller landstingen. I det betänkande som utskottets majoritet ställde sig bakom när statsbidraget till landstingen infördes sades uttryckligen att det skulle utgöra ett stimulansbidrag under barnoch ungdomstandvårdens uppbyggnadstid. Det sade vi 1973, och det omprövades 1979, då man konstaterade att barnoch ungdomstandvården ännu inte var till fullo utbyggd. Av vilken anledning? Jo, den borgerliga regeringen drog ned på takten. Men 1979 föreslog Karin Söder att bidraget skulle förlängas till 1982. Nu har vi 1986 och nu är barnoch ungdomstandvården utbyggd i samtliga landsting. Jag tror inte landstingen om att vilja vara med om att riva ner den framgångsrika förebyggande tandvården och den barnoch ungdomstandvård man byggt upp, utan där har man möjligheter att göra prioriteringar. Man var väl medveten om att bidraget kunde ha upphört 1982 — men det varade fram till 1986.
Herr talman! Nej, Doris Håvik, vi är inte ute efter LO-kollektivet. Men om nu socialdemokraterna är så kritiska till folkpartiets besparingsförslag kan man fråga sig hur socialdemokraterna vill se till att budgetunderskottet minskar ytterligare. Får vi inte en rejäl minskning hotas verkligen välfärden framöver för många olika grupper. Då kan man undra om det blir fortsatta skattehöjningar. Man talar om att vårt förslag drabbar enskilda individer, men det gör ju också skattehöjningar. Fastighetsskatten t.ex. innebär en belastning med 500 kr. för en småstugeägare. Vi vet att den höjda 93 bensinskatten, oljeskatten osv. drabbar de enskilda individerna hårt, för att inte tala om realränteskatten. Där vet vi att många pensionärer och pensionärsorganisationer nu känner sig oroade för att ITP och SPP pensionerna kanske inte får fortsätta att vara värdesäkrade. Doris Håvik talade om att vi tar från de sjuka och ger till barnoch ungdomstandvården. Jag glömde i min förra replik att säga att de sjuka är vi som en eller två veckor per år är snuviga eller har ont i halsen.
Herr talman! Visst, Doris Håvik, vet jag att det var en udda försäkring som betalades över statsbudgeten, men jag kan ändå inte hjälpa att de 8 kronorna, hur udda ersättningen än var och vilken anomali den än utgjorde i sjukförsäkringssystemet, ändå var en trygghet för hemmamakar. Även om ersättningen inte var större kände de att samhället, dvs. staten, uppskattade deras insatser just som hemmamakar. Men vi skall inte gå in mera på det här. När det nu finns en möjlighet skulle jag vilja förorda en lösning som i framtiden ger hemmamakar en sjukförsäkring med en garantinivå motsvarande de krav som då kan bli aktuella.
Herr talman! Jag vill bara säga några ord till Margareta Andrén, som anser att man skulle minska budgetunderskottet om man drar in på kompensationsnivån i sjukpenningen för LO-kollektivet och de privatanställda, som inte har några avtal som drygar ut sjukförsäkringen. Margareta Andrén skall ju använda de pengarna till barntandvården, åtminstone 700 miljoner av den knappa miljarden. Det kan väl inte bli så mycket. Vad tänker ni göra för att dra ned på budgetunderskottet? frågar Margareta Andrén. Ja, om vi skulle ha trott på Bengt Westerberg och hans prognoser skulle budgetunderskottet ha legat på 120 miljarder i dag. Det gör det alltså inte. Anledningen till det kanske jag kan be Margareta Andrén att fundera över, eftersom jag bara har tre minuter på mig. Åtta kronor skulle vara en stimulans och en uppskattning åt hemmamakarna, säger Siri Häggmark. Jag upplevde det nog så, att de i stället tog det som en förnedring. Beloppet höjdes ju inte någon gång under den borgerliga regeringen. Det låg fast. Ni ärvde åtta kronor och ni lämnade över åtta kronor 1982. Sedan har vi försökt att finna en lösning till en frivillig försäkring där man har möjlighet att välja ett belopp från lägst 20 kr. upp till garantibeloppet 48 kr. — en lösning liknande det system som fanns innan den obligatoriska försäkringen infördes, där man betalade en avgift för ett visst belopp. Det är den lösning man har funnit, och det är den lösning det nu finns en majoritet för. Inte heller Siri Häggmark har yrkat bifall till någon reservation på den punkten.

Herr talman! Det blev en lång debatt om just den försäkringen. Vi skall inte veckla in oss i någon lång historia. Det jag ville säga var att Gullan Lindblad och jag har lämnat ett särskilt yttrande för att visa en erkänsla när det gäller de hemarbetandes sjukpenningskydd. Sedan kan man naturligtvis Prot. 1985/86:131 medge att de har möjligheten att teckna en frivillig hemmamakeförsäkring. 29 april 1986 Jag känner ändå för den här gruppen och tycker att ett bibehållande av den här nivån för hemmamakesjukpenningen med möjlighet till påbyggnad ändå skulle vara bra. Vi kan inte, på grund av samhällsekonomin, genomföra det. Det här kostar ju pengar. Som jag förut sade hoppas jag att detta problem kan lösas. Jag är inte säker på att alla skaffar den frivilliga hemmamakeförsäkringen. Det är många som på det här sättet blir oförsäkrade, och det tycker jag vore en olycka.
Herr talman! Jag tror att Doris Håvik och jag är överens om att det är väldigt angeläget att vi kan minska budgetunderskottet. Vi är säkerligen överens om att vi på alla sätt måste undvika att den sociala tryggheten framöver hotas. Vi vet att den hotas om vi inte klarar statens finanser. Sedan kan vi gemensamt glädja oss åt att budgetunderskottet också har minskat. Men både Doris Håvik och jag vet att det inte enbart är regeringens förtjänst. Det är många andra faktorer som inverkar, inte minst internationella faktorer. Vi kan bara peka på sänkta oljepriser och mycket annat. Men den ekonomiska debatten skall vi inte föra nu. Den får vi ta vid ett annat tillfälle.

Herr talman! Rättssäkerheten är en väsentlig del av välfärden. Bara en rättsstat kan vara en välfärdsstat. Ien rättsstat som Sverige strävar vi ständigt efter allas likhet inför lagen. Vi söker också se till att utforma lagarna så, att medborgarna kan förutse hur resultatet blir när de tillämpas. Rättssäkerhetsgarantierna består vidare i en noggrann lagprövning av självständiga och väl kompetenta domstolar och myndigheter. De förtroendevalda lekmännens medverkan — numera i nära nog all rättsskipning och förvaltning — ingår som en viktig del i värnet om och utvecklingen av rättsstaten. Men det räcker inte att myndigheter handlar opartiskt, omsorgsfullt och i övrigt korrekt i formellt juridisk mening. En ytterligare dimension i rättssäkerheten är att myndigheterna har förmåga till inlevelse i och förståelse för de enskilda medborgarnas situation och de förhållanden som föreligger i de särskilda fall som myndigheten har satts att behandla. Vi har fortfarande för mycket kvar av förhållandet översåte-undersåte i myndighetsutövningen. Mycket har emellertid skett när det gäller att öka lyhördheten hos myndigheterna för medborgarnas villkor. Inom myndigheterna arbetar man intensivt med att skapa en modern, medborgarorienterad myndighetskultur. Regeringen stöder kraftfullt och helhjärtat detta förnyelsearbete. Men mycket återstår att göra, och i det arbetet är alla konstruktiva insatser angelägna. Den nya förvaltningslag som regeringen nu föreslår att riksdagen skall anta ingår som ett viktigt led i det aktuella förnyelsearbetet. Syftet med den nya lagen är att stärka rättssäkerheten genom att förbättra myndigheternas service till allmänheten. De för rättssäkerheten grundläggande kraven på opartiskhet, omsorgsfull handläggning och enhetlig bedömning befästs och utvecklas i lagen. Därutöver läggs fast kravet att myndigheterna lämnar snabba, enkla och entydiga besked och att de räcker den enskilde en hjälpande hand så att han kan ta till vara sin rätt. Nya regler om snabb och enkel handläggning, om myndigheternas serviceskyldighet och om samverkan mellan myndigheter är därför viktiga inslag i lagen. Serviceskyldigheten skall myndigheterna fullgöra genom upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp. De skall t.ex. hjälpa allmänheten med att fylla i ansökningar och blanketter. De skall också bistå enskilda parter genom att vid behov ta initiativ till ytterligare utredning och fästa den enskildes uppmärksamhet på att det finns ett annat och kanske bättre sätt att nå det han eftersträvar. Samtidigt skall myndigheterna samverka sinsemellan, så att det blir så enkelt som möjligt för allmänheten att ha med dem att göra. Förvaltningsförfarandet blir nämligen lätt krångligt och drar ut på tiden om den enskilde måste vända sig till flera olika myndigheter t.ex. för att få de intyg, yttranden och registerutdrag som skall bifogas en ansökan. Lagförslaget innebär att myndigheterna i all lämplig utsträckning själva skall ta den kontakt med andra myndigheter som behövs. Förslaget innehåller också en regel om lättbegripligt myndighetsspråk. Det är ett självklart krav, som tyvärr är svårt att tillgodose, men nu ställs ändå kravet uttryckligt i lagtexten. Det är ibland svårt och tidsödande för allmänheten att uttrycka sig skriftligt och därför ofta lämpligt med muntliga inslag i förvaltningsförfarandet. Jag tänker då inte bara på muntliga förhandlingar utan främst på mera informella telefonkontakter och sammanträffanden mellant.ex. föredraganden och den enskilde. Regeln om att den som vill lämna uppgifter muntligt i ett ärende skall få tillfälle till det byggs nu ut. Enligt den nya lagen skall myndigheten se till att handläggningen vid behov blir muntlig även om den enskilde inte har begärt det, men om det behövs med hänsyn till intresset av enkelhet i umgänget med myndigheten. Enligt den nya lagen skall myndigheterna i ökad utsträckning själva ompröva sina beslut. Här räknar jag med att man kan göra avsevärda vinster. Väntetiden kan förkortas, och förfarandet förenklas. Jag är övertygad om att detta också skall stärka medborgarnas förtroende för myndigheterna. Med detta har jag, herr talman, pekat på några av de viktigaste nyheterna i lagförslaget. Regeringen har fäst särskild vikt vid att lagen blir enkel, klar och kortfattad. Detta är viktigt, inte minst med tanke på att den skall tillämpas av många tjänstemän och förtroendemän med skiftande utbildning och erfarenhet. En ny myndighetskultur skapas naturligtvis inte enbart genom lagstiftning, men jag menar att den nya förvaltningslagen blir ett viktigt hjälpmedel. Den bör användas som en utgångspunkt för utbildning och annan attitydpåverkan. Regeringens arbete med att förnya den offentliga sektorn har tagits emot positivt i breda kretsar. Det förslag som riksdagen nu skall ta ställning till är ett av de många initiativ som regeringen har tagit för att anpassa myndigheterna till dagens krav och människornas önskemål. På den vägen vill regeringen gå vidare.

Herr talman! I proposition 1985/86:80 om ny förvaltningslag anger regeringen att den nya lagen, som skall ersätta 1971 års motsvarande lag, är ett led i strävandena att fördjupa och förstärka rättssäkerheten samt förbättra servicen i förvaltningen. Justitieministern har nyss i sitt inlägg understrukit detta. Det är naturligtvis av största angelägenhetsgrad att åtgärder med den inriktningen kan vidtas. Under de 15 år som förflutit sedan den nuvarande förvaltningslagen fastställdes har en kraftig regeltillväxt ägt rum i vårt samhälle. Närmast orimliga krav har ställts på medborgarna när det gäller att känna till befintliga bestämmelser, vilket också medfört ett ökat behov av service gentemot den enskilde från myndigheterna. Det allmänna har också alltmer ställt krav på medborgarna rörande uppgiftslämnande och myndighetskontakter. Denna utveckling har medfört minskad rättssäkerhet och försvagad integritet för den enskilde. Den nya förvaltningslagen är ett bevis härför. Om antalet regler var färre och om de var enklare utformade, skulle de förändringar som nu föreslås i förvaltningslagen vara obehövliga eller i varje fall av mindre omfattning. Det råder inga delade meningar om att det krävs en offentlig sektor för att ett samhälle skall fungera. Däremot går åsikterna isär när det gäller omfattningen och utbyggnaden av denna sektor. Det är ju inte precis någon hemlighet att vi moderater hävdar att det finns starka skäl för att begränsa den offentliga sektorn och låta en rad arbetsuppgifter skötas i enskild regi. Härigenom skulle betydande fördelar och vinster kunna skapas vad gäller såväl effektivitet som ekonomi. Det är emellertid nödvändigt med en offentlig sektor där tjänstemän ges rätt att utöva vissa maktbefogenheter och fatta beslut som påverkar enskildas förhållanden. Högst angeläget är därvid att medborgarna bemöts på ett respektfullt och korrekt sätt. Myndigheterna har tillskapats i avsikt att samhället skall fungera så bra som möjligt för människorna. Det är således viktigt att understryka att myndigheterna är till för den enskilde och inte tvärtom. Enligt vår mening är det viktigt att fastslå att den makt och de befogenheter som en anställd i det allmännas tjänst kan erhålla också skall vara förenade med ett motsvarande ansvar. Det är naturligtvis nödvändigt med en förvaltningslag enligt vilken berörda myndigheter skall visa servicevilja, men det är inte tillräckligt. Det krävs därutöver en lagstiftning som straffbelägger rent felaktigt handlande och klandervärt beteende av offentliga funktionärer. Det måste således finnas regler som föreskriver att en viss standard skall upprätthållas vid myndighetsutövning. Innan ämbetsansvaret avskaffades 1975 fanns också en tillfredsställande lagstiftning gällande ansvar för fel i offentlig tjänsteutövning. Därtill hade JO-ämbetet goda möjligheter att ingripa mot felande tjänstemän. Detta är nu inte längre förhållandet. Det finns emellertid också andra orsaker till att den enskilde kommit i kläm vid myndighetsutövandet. Ramlagar har kommit att tillämpas i allt större omfattning, och detta medför vidgade möjligheter för tjänstemän att vid sin myndighetsutövning tillämpa egna bedömningar. Ju mer allmänt utformade reglerna är, desto större blir svårigheterna att fastslå att ett lagstridigt beslut har fattats. Denna utveckling utgör ett allvarligt hot mot medborgarnas rättssäkerhet. Lagarna skall vara så utformade att möjligheterna för godtycke elimineras. Den enskilde skall själv i största möjliga utsträckning kunna förstå och förutse rättstillämpningen. Det räcker dock inte med att lagarna är tydliga, att felaktig myndighetsutövning bestraffas och att kontrollmöjligheterna är effektiva. Trots dessa skyddsåtgärder kan en enskild bli felaktigt behandlad av en myndighet. Den förfördelade skall då givetvis ha möjligheter att erhålla skadestånd från det allmänna. Med nu gällande lagstiftning råder stora svårigheter att kunna få detta. Vi anser att ett sådant förhållande är oacceptabelt. Av vad jag nu anfört framgår att det enbart med en förvaltningslag inte påtagligt går att stärka den enskildes ställning gentemot myndigheterna. Utöver en sådan lagstiftning krävs också andra åtgärder för att stärka den enskildes rättssäkerhet. Moderata samlingspartiet har under en följd av år lagt fram förslag i riksdagen med en sådan innebörd. Vi har således föreslagit att straffansvaret för tjänstefel skall återinföras, att JO-ämbetets ställning skall förstärkas samt att den enskildes integritet skall få ökat skydd. Dessa förslag har dock bemötts kallsinnigt av socialdemokraterna. Herr talman! Det skall villigt erkännas att regeringens förslag till ny förvaltningslag i många delar har förtjänster. I andra delar åter anser vi att det alltfort finns brister. Vi har därför funnit det vara nödvändigt att — i de fall vi ej fått gehör för våra synpunkter vid utskottsbehandlingen — avge reservationer till utskottets betänkande. Vi har därvid i betydande omfattning anslutit oss till förvaltningsrättsutredningens förslag, som vi på ifrågavarande områden anser vara klart bättre och tydligare än propositionens förslag. En lagstiftning måste vara präglad av tydlighet och pregnans. Allmänt beskrivande anvisningar kan inte godkännas som lagtext. Bestämmelserna måste ges ett konkret innehåll, varigenom lagen blir lättare att förstå för allmänheten och enklare att tillämpa för berörda tjänstemän — detta sistnämnda så mycket mer som tjänstemännen ofta nog saknar juridisk utbildning. Därest inte en skärpning av här angivet slag kommer till stånd, är riskerna uppenbara att möjligheterna för medborgarna att med stöd av lag och rätt kräva en viss prestation från myndigheterna blir begränsade. Starka skäl talar således för att regeringsförslaget ändras, så att klara regler skapas rörande den enskildes rättigheter. Herr talman! Med det anförda övergår jag nu till att något kommentera de reservationer som vi moderater har ställt oss bakom. Reservation nr 1 gäller serviceplikten inom myndighets eget verksamhetsområde. Där anser vi att förvaltningsrättsutredningens förslag starkare och klarare än propositionen ger uttryck för principen att den enskilde inte får utsättas för rent skönsmässiga bedömningar. Myndigheterna skall alltså vara skyldiga att på begäran av den enskilde lämna upplysningar, ge vägledning och råd m.m. som rör deras verksamhetsområden. Denna skyldighet skall endast begränsas av sekretesskäl eller av andra sakliga skäl som skall kunna redovisas. Självfallet skall det också finnas gränser för hur långt myndigheternas bistånd till allmänheten skall kunna sträckas. Givetvis skall alltför långtgående krav kunna avvisas. I reservation nr 2, som berör myndighets serviceplikt inom andra myndigheters verksamhetsområden, slår vi åter vakt om den enskildes rätt. Vi kräver — i motsats till propositionen och utskottsmajoriteten — att myndighet skall hjälpa den till rätta som vänder sig till fel myndighet. På motsvarande sätt hävdar vi att om en myndighet får en handling som uppenbarligen är avsedd för annan myndighet, skall handlingen översändas till den rätta myndigheten. Denna senare skyldighet finns över huvud taget ej angiven i regeringsförslaget. I reservation nr 3 föreslår vi att myndigheter skall ha bestämda tider då man tar emot besök och telefonsamtal. Vi anser det vara en styrka för allmänheten att veta att på bestämda tider skall personal finnas på plats för kontakt. Givetvis lägger detta inte hinder i vägen för besök och förfrågningar också på andra tider. Utskottsmajoriteten anser det vara till fyllest med en allmänt formulerad skyldighet för myndigheterna att ta emot besök och telefonsamtal från medborgarna. Enligt vår mening kan detta medföra tidspillan, osäkerhet och krångel för den enskilde. Folkpartiet, centerpartiet och vi moderater säger i reservation nr 4 att vi anser att i förvaltningslagen skall inskrivas att när myndighet finner att behandling av ärende där enskild person är part kommer att kräva längre tidsutdräkt, skall den enskilde få meddelande om planerad handläggningstid samt om vem inom myndigheten som handlägger ärendet. Detta tillägg rörande tidsfrister i ärendehandläggningen, som vi menar är av stor betydelse för den enskilde, vill utskottsmajoriteten tyvärr inte ställa sig bakom. Reservation nr 5 gäller tolkregeln, och där säger vi moderater att vi anser att denna skall få den utformning som förvaltningsrättsutredningen föreslagit. Regeringsförslaget är alltför vagt utformat och utlämnar den enskilde till vederbörande myndighets godtycke. Utredningens förslag är mycket klarare och tydligare utformat och det tillgodoser bättre angelägna rättssäkerhetskrav vid myndighetsutövning. När det gäller parters rätt att få del av uppgifter hävdar vi i reservation nr 6 att förvaltningslagen skall ha en regel som klargör att enskild som begärt uppgifter i ärende som avser myndighetsutövning skall ha rätt att få ta del av dessa utan onödigt dröjsmål. För närvarande gäller att det ofta kan vara förenat med besvär och att det kan ta lång tid att få ta del av vad som tillförts ett ärende. Vidare anser vi att berörd part i princip skall underrättas om nya uppgifter i ett ärende, även om avgörandet inte går parten emot. Regeringsförslaget gör ett undantag i detta avseende, vilket vi anser vara olämpligt. Det kan ju finnas starka skäl för en motpart att bemöta uppgifter om honom, trots att myndigheten inte lägger dessa uppgifter till grund för beslutet. I reservation nr 7 hävdar vi och folkpartiets ledamöter att ett beslut, i vilket myndigheten avgör ett ärende, också skall innehålla en hänvisning till den eller de författningsbestämmelser som ligger till grund för avgörandet. En sådan uppgift underlättar för den enskilde att avgöra om han kan låta sig nöja med utgången av ärendet. Inga delade meningar torde råda om det berättigade i att detta anges, varför utskottsmajoritetens nej till kravet är förvånande. I reservation nr 8 anser vi moderater — i motsats till utskottets övriga ledamöter — att regeringen borde ha getts till känna vad utskottet enhälligt anser om en ökad användning av motiveringar i regeringsbesluten. I allmänhet ger inte regeringen någon motivering till sina beslut — detta också i de fall då dessa innebär en ändring av underlydande myndigheters ställningstagande. Detta är inte tillfredsställande, och för att få en ändring till stånd anser vi att en klar viljeyttring från riksdagen är nödvändig. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga de reservationer som bifogats föreliggande utskottsbetänkande.

Herr talman! I samtal med medborgare är det några kommentarer och frågor som återkommer gång på gång. En vanlig fråga är: Varför skall jag svara på myndigheternas brev inom två eller tre veckor, t.o.m. under semestertider, medan myndigheterna kan ta år på sig att svara eller fatta beslut? En annan fråga är: Vad händer egentligen med mitt ärende? Har myndigheten inte fått min skrivelse, eftersom jag ingenting hör? Jag måste ringa och höra om mitt besvär eller min skrivelse har kommit fram. Ytterligare en kommentar är: Jag kan inte gå här och vänta längre på besked. Jag blir alldeles låst i min verksamhet och vet varken ut eller in, eftersom jag inte får besked om det blir ett ja eller ett nej. Jag bryr mig inte om vilket besked det blir, bara jag får veta vad som skall gälla, så att jag kan gå vidare och planera efter de förutsättningar som ges. Jag tror att vi alla har mötts av dessa kommentarer någon gång. Det är uppenbart att handläggningstider och bristande besked om hur lång tid ett ärende kommer att ta för behandling är en vanlig orsak till irritation mellan myndigheternas företrädare och medborgarna. Det är vår skyldighet att vidta alla åtgärder som undanröjer denna irritation. Det är bakgrunden till reservation nr 4 från folkpartiet, moderaterna och centerpartiet. Reservationen handlar för det första om att förvaltningslagen skall kompletteras med en bestämmelse, som säger att när ett ärende kommer att dra ut på tiden skall den enskilde underrättas om när avgörandet kan komma och vem som handlägger frågan. För det andra skall regeringen omedelbart gå i författning om att komplettera förordningar och verksinstruktioner med bestämda handläggningstider för vissa ärenden. För det tredje skall regeringen göra en bredare översyn rörande tidsfrister vad gäller myndigheternas handläggning. Det är visserligen bra att utskottsmajoriteten ger regeringen till känna, att när regeringen drar erfarenheter av den nya förvaltningslagen skall den också titta på handläggningstiderna. Vi tycker dock inte att det räcker — regeringen bör gå i författning med detta omedelbart. Det finns mycket litet i den nya förvaltningslagen som styr handläggningstiderna. Handläggningstidernas längd skapar i sig nya köer. Tjänstemännen får många telefonpåringningar, där medborgarna undrar var ärendena ligger. Det går därför åt mycket tid för att administrera köerna. Som jag tidigare sagt, skapar detta irritation och i vissa fall t.o.m. förakt för myndigheterna. Ofta får frågan om handläggningstiderna stå som symbol för den maktfullkomlighet och okänslighet som en del vill tillskriva våra myndigheter. Detta innebär att vi måste ta krafttag nu. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation nr 4. Jag yrkar också bifall till reservation nr 7, där vi kräver att lagen skall kompletteras med en bestämmelse om att myndigheterna skall hänvisa till den eller de författningsbestämmelser som beslutet vilar på. Egentligen är det så självklart att det inte skulle behöva sägas. Men eftersom det i verkligheten sker misstag är det nödvändigt att kräva en komplettering på den här punkten. Det kan inte vara svårt att göra en sådan eftersom det i lagen ändå finns en paragraf som föreskriver att skälen för beslutet skall redovisas. Herr talman! Det är bra att vi nu får en uppfräschad förvaltningslag. Men samtidigt är det fullt klart att den inte är det enda och inte ens det viktigaste instrumentet för att förbättra kontakterna mellan allmänheten och myndigheterna. En aldrig så god vilja från tjänstemännen i en myndighet att handlägga ärendena snabbt och okomplicerat kan omöjliggöras av krångliga, omfattande och onödigt påträngande materiella regler. Samtidigt som arbetet med att introducera den nya förvaltningslagen inleds måste det tas rejäla tag i arbetet med att motverka krångel och byråkrati i de lagar vi har. Men det handlar också om attityder. Myndighetens personal och även vi politiker måste känna oss som allmänhetens tjänare. Den makt som vi är satta att administrera har ytterst givits av medborgarna, dvs. av folkflertalet. Då är det viktigt att vi, bl.a. i denna kammare, föregår med gott exempel när det gäller lagstiftningens innehåll och utformning, så att vi kan nå upp till målet att vara allmänhetens tjänare.